Fru talman! Det länder faktiskt finansministern till heder att han försökte hålla ett försvarstal, medan hans eftersägare eller snarare försångare Gadd och Forslund ägnade sig åt skrytvalser. Det här omspänner stora områden. Låt mig börja med den senaste detaljen, nämligen förlossningsavgiften. Jag vill påminna Kjell-Olof Feldt om att det här inte rör sig om någon besparing. Det är fråga om att byta en avgift mot en annan avgift. Det rör utvidgad pappaledighet. Vi anser att förslaget är felaktigt, avvisar det och har därmed inget finansieringsbehov för åtgärden, vilket regeringen har. Dessutom grundas vårt motstånd på regeringens och socialministerns försök att smyga igenom ändringen. Den har inte utretts och inte remissbehandlats. Jag tror att det är mycket opsykologiskt att lägga fram ett sådant här förslag utan föregående korrekt beredning. Finansministern uppehåller sig mycket vid skattetrycket. Förut brukade han säga att det inte hade höjts under senare år. Nu har han fått fram att det höjdes under de borgerliga åren från 43 90 år 1975 till 50 20 år 1982. Då skall vi vara på det klara med att 1976 och även 1977 bestämdes skattepolitiken i socialdemokratiska beslut, och då var skattetrycket över 50 90. Det var då som den verkliga skärpningen genomfördes. Sedan låg det oförändrat under de borgerliga åren. Vi har under de senaste åren haft betydande skattehöjningar. Att detta inte har registrerats i form av någon större uppgång i skattekvoten beror på att vinstandelen i ekonomin under dessa senare år har ökat på löneandelens bekostnad — och vinster är lägre beskattade än löner. Nu fick vi i går höra från finansministern att han inte ser något skäl att ytterligare sänka marginalskatterna. Därmed fullbordas bilden av skatteuppgörelsen 1981 som ett taktiskt spel från början till slut. Först lockade man med fagert tal i en partimotion våren 1981. I uppgörelsen med mitten beslöt man sedan att genomföra marginalskattesänkningar. Priset var reducerat inflationsskydd och avdragsbegränsningar. Nu har resterna av indexregleringen avskaffats, och skatteskalorna skall alltså enligt finansministern i fortsättningen ligga stilla. Därmed kan den inflation som finansministern bara för ett låtsaskrig mot alldeles som i gamla tider smyghöja skatten, och avdragsbegränsningen ligger kvar och biter allt hårdare, träffar allt fler efter hand som marginalskatterna drivs i höjden på en och samma realinkomst. Misstror verkligen finansministern sina möjligheter att med denna politik höja skattetrycket?

Fru talman! Finansministern påstår att centerpartiet inte är trovärdigt. Låt mig då konstatera att regeringen byggde mycket av sin ekonomiska politik när det gäller årets budget på att få ned inflationstrycket. Både för kommuner och för landsting skulle det innebära förutsättningar för att de skulle kunna hålla en låg utdebitering samt att de skulle kunna begränsa sina kostnader. Samtidigt skulle regeringen, vilket man hade sagt i valrörelsen, minska arbetslösheten. Låt mig då förklara vari trovärdigheten ligger. Under hela förra året med en uppåtgående konjunktur låg arbetslösheten månad efter månad högre än under lågkonjunkturåret 1982. Samtidigt ökade omfattningen av olika former av beredskapsarbeten. Först i år, högkonjunkturens toppår, har sysselsättningen ökat något, och den öppna arbetslösheten har sjunkit ner mot de nivåer som gällde under 1982. Årets minskning av arbetslösheten beror emellertid till dominerande del på att nästan 40 000 ungdomar fått kommunala beredskapsarbeten i s.k. ungdomslag, som vi f.ö. här i riksdagen i hög grad från centern har bidragit till att skapa. Antalet människor som antingen är arbetslösa eller i någon form av AMS-sysselsättning har hittills utvecklats betydligt ogynnsammare än under de närmast föregående högkonjunkturåren 1978-1979. I oktober 1984, för att ta ett exempel, har vi 250 000 arbetslösa, inkl. dem som är föremål för AMS-åtgärder. I oktober 1982 var 215 000 arbetslösa, inkl. dem som var föremål för AMS-åtgärder. Det är alltså 35 000 fler nu. Även den öppna arbetslösheten är alltså större i oktober 1984 än den var i oktober 1982, dvs. vid regeringsskiftet. Då kan man tala om trovärdighet, herr finansminister! Finansministern påstår att vi inte var trovärdiga när vi lade fram ett förslag om vårdnadsersättning tidigare denna vecka. Finansministern påstod att vi i och med detta försämrade finanserna med 9 miljarder, om detta skulle finansieras med skatter. Det är inte sant! Vi går ut med ett förslag om en beskattningsbar vårdnadsersättning. Det innebär att vi tar in 3 miljarder kronor. Vi har för vår del också lämnat ett förslag innebärande besparingar på 2 miljarder. Dessa besparingar skulle åstadkommas genom en minskning av statsbidragen till kommunerna. Eftersom det egentligen rör sig om 4 miljarder som blir över, måste man finansiera detta med 1 26 på barnomsorgsavgiften. Jag återkommer till detta senare.
Fru talman! I diskussionen om huruvida regeringen har varit lyckosam eller inte var finansministern i dag något mera blygsam än han var i somras, när han på Gotland sade att regeringen varit unikt framgångsrik genom att den kunnat minska inflation och arbetslöshet samtidigt. Det uttalandet var av flera skäl oriktigt. Det är ju bl.a. så att många länder i världen lyckats med att få ned både inflationen och arbetslösheten. Låt oss börja med att se på arbetslösheten! Jag tror att Kjell-Olof Feldt och jag kan vara överens om att vi för tredje kvartalet i år jämfört med tredje kvartalet 1982 har en ungefär oförändrad arbetslöshet. Frågan är: Är detta en framgång? Åren 1982 och 1984 uppvisar helt olika konjunktursituationer. Är det förhållandet att den socialdemokratiska regeringen i dag, i en högkonjunktur, redovisar samma arbetslöshet som vi hade under lågkonjunkturen för två år sedan ett uttryck för en framgångsrik sysselsättningspolitik av socialdemokratisk modell? När det gäller inflationen kan vi konstatera att den har sjunkit i hela världen. Det avgörande är att socialdemokraterna under sin tid i regeringen har lagat ihop en egen inflation, som de lägger ovanpå världsinflationen, medan vi 1982 hade en inflation i Sverige som låg på en nivå motsvarande genomsnittet för industriländerna i Europa. När man nu ser att inflationen i år kan bli dubbelt så hög som det inflationsmål som finansministern ställde upp och som han försvarade intensivt i början av det här året, då måste man väl ändå kunna få säga att detta är ett misslyckande. Jag förmodar att finansministern ångrar det uttalande han gjorde på Gotland i somras om att han och hans regering skulle ha varit framgångsrika på ett sätt som var unikt i världen när det gäller att bekämpa både inflation och arbetslöshet. Den intressanta frågan är naturligtvis: Hur i all världen skall regeringen klara inflationsmålet 3 20 för nästa år? Jag vill alltså på nytt fråga hur regeringen har tänkt sig att komma ner till en inflation på 3 26. Jag sade tidigare att ett flertal bedömare gissar att inflationen nästa år kan komma att ligga på 6-7 90. Vilka metoder tänker regeringen använda för att få den att stanna vid 3 26? Det är väl ändå inte så att alla dessa olika skattehöjningar skall vara ett medel för att få ned inflationen? Jag noterade att finansministern på den här punkten diskuterade i ett historiskt perspektiv. Vi kan konstatera att skattekvoten har ökat med en dryg procent under den tid vi har haft en socialdemokratisk regering. Jag tycker verkligen inte att man kan använda marginalskattereformen som någon sorts alibi för att försvara övriga skattehöjningar.

Fru talman! Finansminister Feldt sade i sitt anförande, som jag vill återkomma till i ytterligare en replik, att hyreshöjningarna 1985 enligt uppgifter som han inhämtat väl skulle hålla sig inom ramen 3,5 Jo. Som han påpekade är detta en mycket lägre siffra än vad som under många år varit vanligt när det gäller hyreshöjningar. Jag noterar denna deklaration från regeringens sida.

SABO och Hyresgästernas riksförbund har sedan, i överläggningar med bostadsministern, förklarat sig beredda att medverka till en sådan begränsning, och de har träffat en central överenskommelse med riktlinjer för 1985 års hyror vilken innebär en begränsning av hyreshöjningarna till genomsnittligt 3,5 7. Detta har möjliggjorts genom de förslag som regeringen lade fram för riksdagen i propositionerna nr 85 och nr 70. För de allmännyttiga bostadsföretagens del innebär dessa förslag att man för 1985 får bidrag och lättnader för de flesta företagen i storleksordningen 20 kr. per m? eller 8-10 26. Därmed föreligger enligt vår mening förutsättningar att undvika hyreshöjningar över 3,5 procentsnivån. Det är inte så konstigt om vi från vår sida tillmäter frågan om begränsningar i hyreshöjningarna för år 1985 mycket stor betydelse. Hyran är nämligen en väldigt tung post i de flesta familjers budget. Vi gläder oss verkligen över att vi verksamt kunnat bidra till att höjningarna för landets hyresgäster kan beräknas bli mindre än hälften av vad de annars eventuellt skulle ha blivit. Det finns emellertid vissa problem kvar här — det finns lokala avvikelser från denna överenskommelse som möjligen kan bero på att man varit alltför försiktig i sina beräkningar då det gällt omfattningen av det direkta och indirekta stöd som regeringsförslagen innebär. Vi menar att i de fall uppgörelser träffats som avsevärt överskrider den centrala överenskommelsen, bl.a. beroende på bristande information angående sakförhållandena, måste det vara möjligt att genomföra nya överläggningar som ger ett bättre resultat ur hyresgästernas synpunkt.

Fru talman! När finansministern här säger att man redan 1985 kan uppnå målsättningen för skatteöverenskommelsen blir jag faktiskt förvånad över detta uttalande. Jag vill gärna titta på den statistik eller de beräkningar som man gjort. Vid överenskommelsen utgick man nämligen ifrån att brytpunkten 1985 skulle vara högre än vad den verkligen kommer att vara. Man har inte heller gjort den uppjustering av basenheten som förutsättningarna byggde på. Hur man då kan komma fram till att målsättningen skulle vara uppnådd är för mig svårt att förstå. Men den saken får vi diskutera närmare när vi studerat statistiken i dess helhet. När finansministern säger sig känna oro för centerns målsättning för skattepolitiken vill jag erinra om att vi två gånger tidigare i höst här i riksdagen har diskuterat just dessa frågor. Vi har därvid sagt att centerns främsta mål är att kunna förverkliga det som man var överens om 1981 — 50 90 skatt för 90 20 av inkomsttagarna. Det är den målsättning vi har haft. Vi vill dessutom att det resultatet skall bli bestående, och jag måste fråga om det är finansministerns avsikt att sedan detta mål en gång nåtts låta inflationen skärpa skatterna. Samtidigt känner jag en ganska stark oro över vad som avses när man alltmer börjar diskutera att gå in och lätta på skattebördan för vissa grupper. Det föreligger en proposition beträffande forskare, och det finns ett utredningsförslag i samma stil. Kan detta vara riktigt? Den sortens skattepolitik — åtminstone om den skall få någon större omfattning — tar i varje fall jag bestämt avstånd ifrån. Detta kan väl inte få vara ett riktmärke för skattesystemet i framtiden? Till sist: Finansministern sade att centern kräver en fortsatt sänkning av marginalskatten. Jag har under det senaste året i pressen sett ett liknande uttalande av finansministern, att också finansministern räknar med att vi även i framtiden måste sänka marginalskatten.

Fru talman! Rolf Rämgård är en tapper soldat. Han går till motattack och strör omkring sig en skur av siffror avsedda att verka som kulor. Men de var litet illa smidda. Jag förstår inte vad Rolf Rämgård talar om. Han säger nämligen att den öppna arbetslösheten i oktober i år omfattade 250 000 personer. Motsvarande siffra i oktober 1982 var 215 000 personer. Men det är siffror som är hämtade från fantasins värld. Arbetslösheten i oktober i år omfattade ungefär 130 000 personer. Den exakta siffran för oktober 1982 känner jag inte till. Det rörde sig definitivt inte om 215 000 personer. Så hög arbetslöshet hade vi inte då. Ladda bössan bättre, så att det är någon mening att diskutera arbetslösheten! Det enda faktum som är obestridligt är att arbetslösheten har sjunkit sedan de sista borgerliga regeringsmånaderna 1982 och att sysselsättningen ökat med 60 000 arbetstillfällen. Sedan beträffande centerns budgetalternativ. Vi har redan gått igenom det många gånger. Saken kommer inte i ett bättre läge genom att Rolf Rämgård plockar ut några siffror. Men det var egentligen inte det jag åsyftade när jag talade om centerns trovärdighet utan det var det märkliga utspelet i förrgår. Man talade om att dela ut 9 miljarder till alla barnfamiljer och att höja skatterna med 4 miljarder. Men samtidigt hade Rolf Rämgård skrivit under en reservation från centern, i vilken det sägs att skattehöjningar är omöjliga. Han upprepar samma sak i talarstolen i dag. Hur kan man göra så? Rolf Rämgård måste förstå att folk hör med båda öronen. Dessa båda uttalanden går ju inte att förena med varandra. Sedan vill jag säga följande till Stig Josefson beträffande marginalskatterna. Det är riktigt att jag anser att marginalskatterna på sikt bör sänkas. Jag har dock aldrig drömt om att genomföra en sådan reform tillsammans med Lars Tobisson och hans kompisar. Men det tänker centern tydligen göra. När det gäller den reform som Stig Josefson, Rolf Wirtén och jag tillsammans genomförde är ju den stora skillnaden att vi då införde den begränsning av avdragsrätten som Lars Tobisson vill avskaffa och som betydde att de högre inkomsttagarna inte fick de våldsamma skattelättnader som Lars Tobisson vill ge dem. Jag vill fråga: Är det på det sättet centern vill gå vidare? Vill ni sätta er i samma bur som den ni satt i vid det aktuella tillfället våren 1981? Då bröt ni er till yttermera visso ur, och så småningom föll den borgerliga regeringen. Borde inte herrarna Rämgård och Josefson vara litet försiktigare när det gäller valet av de dokument som ni undertecknar — det gäller ju vad ni skall vara med om eller inte — just för att centern skall bevara sin trovärdighet? Det som gör att jag är litet uppretad är att Thorbjörn Fälldin gång på gång det senaste året anklagat oss socialdemokrater för att bedriva en mycket orättvis fördelningspolitik. Han har sagt att vi låter aktieägarna bli rikare och rikare alltmedan vi tar från småfolket. Men samtidigt har hans parti — jag antar att Thorbjörn Fälldin fortfarande får anses tala för centerpartiet — uttalat att man vill avskaffa de skatter som vi har lagt på dem som har tillgångar, förmögenheter och kapital. Dessutom vill ni förena er med moderaterna när det gäller en ny marginalskattesänkning. Någon måste ändra sig i detta avseende, antingen Stig Josefson eller Thorbjörn Fälldin. Det brukar vara Stig Josefson som får ändra sig. Jag hoppas att det blir så. Men samtidigt måste ni också ändra de förslag som ni lagt fram här i riksdagen. Sedan vill jag säga följande till Björn Molin beträffande det uttalande som gjorts på Gotland och som Björn Molin upprepat många gånger. Jag såg inte Björn Molin bland publiken vid det aktuella seminariet. Jag antar därför att hans uppgifter är andrahandsuppgifter. Men det måste ha uppstått ett fel på vägen. Uttalandet i fråga gjordes nämligen icke av mig utan av docenterna Villy Bergström och Hans T:son Söderström. De sade: Om regeringen lyckas pressa ned både inflationen och arbetslösheten, är det internationellt sett en unik framgång. Det var, som sagt, inte jag som gjorde det uttalandet. Tvärtom sade jag att vi ännu inte har kommit i det läget att vi uppnått både lägre inflation och lägre arbetslöshet. Nu tror jag att vi börjar vara där, även om jag inte vill utropa segern som vunnen innan den har hämtats hem. Låt mig upprepa, eftersom Björn Molin nu ställde frågan varför inflationen egentligen skulle minska nästa år: Det är fyra faktorer som talar för detta. Den första är den strama finansoch penningpolitik som vi bedriver, som för närvarandet.o.m. tillåter räntorna att falla. Det är en stramare politik än som bedrivits i det här landet på mycket länge. Den andra är att vi fortfarande gynnas av den låga inflation som utlandet har, dvs. att den importerade inflationen är låg. Den tredje är de hyresavtal som har slutits och som ligger mycket nära nivån 3 9. Den fjärde är att såvida inte något helt oförutsett inträffar, kommer löneavtalen att stanna på nivån 5 90. Jag kan vänta med att påstå att det är ett faktum tills jag ser det, men sannolikheten ökar för varje dag, och i morgon börjar de avgörande förhandlingarna mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen. Jag anser mig stå på relativt god grund när jag säger att vi står ganska nära att på allvar bryta med den långa perioden av svår inflation i Sverige.

Hur man än räknar är det ett lägre skattetryck än under den tid som de borgerliga regerade. Lars Tobisson hade en mängd funderingar om skatteskalorna och skattepolitiken för 1986. Men Lars Tobisson vet ingenting om vad regeringen avser att göra med skatteskalorna och skattepolitiken för 1986. Vi har bara velat befria oss från den tvångströja som den borgerliga riksdagsmajoriteten— utan att konsultera oss — lade på oss i samband med skattereformen 1982, nämligen att indexregleringen av skatteskalorna skulle baseras på en inflation som var 12 eller 18 månader gammal. Det tyckte vi var fel, och vi tycker fortfarande att det är fel. Vi ville alltså ha frihet att anpassa basenheten, som styr skatteuttaget, till den inflationsoch inkomstutveckling som vi faktiskt får under 1985 och som vi kan förutse för 1986. I det sammanhanget kanske jag skall säga till Stig Josefson: Om vi klarar skattereformen med högst 50 26 i marginalskatt för ir xomster upp till 125 000 kr. beror det antagligen på att inkomstutvecklingen i kronor räknat inte har varit så stark under den här perioden. Lars Tobisson hade ett besynnerligt försvar för att säga nej till förlossningsavgifter — att moderaterna inte tycker om pappaledighet. Jag ser inte riktigt sambandet. Men trovärdigheten i den moderata politiken får en intressant belysning i ett dokument av en herr Egardt vilket vi på något sätt kommit över och vilket behandlats i moderaternas förtroenderåd den 6 november. Där säger moderaterna — eller i varje fall denne Egardt — att man tror att vi kommer att redovisa ett budgetunderskott på ungefär 70 miljarder i budgetpropositionen. Det betyder att moderaterna måste spara 20 miljarder, säger man. Som slutsats anger man: ”Det bör vara möjligt att bedriva besparingsarbetet på samma sätt som i fjol. Ramarna för de olika departementen kommer dock att behöva justeras något. Kommunerna måste ta en väsentligt större del av besparingarna.” Med detta menar man att man måste ta mer än 8 miljarder från kommunerna. En motivering för detta är märkligt nog Dagmaruppgörelsen, som moderaterna hatar så innerligt. Den är nu motiv för att ta ifrån kommunerna ännu mer pengar. Och sedan slutar man — och där tycker jag det intressanta ligger: ”Något utrymme för att väsentligt öka på besparingarna på andra områden finns inte. Det vore dessutom politiskt oklokt.” Det säger denne Egardt, som jag antar är något slags politiskt sakkunnig inom moderata samlingspartiet. Är det så, Lars Tobisson, att ni möjligen inser att alla dessa stolta uttalanden om att skära ned utgifterna med 20 miljarder snabbt kommer att skrumpna ihop -— lika effektivt som beslutsamheten beträffande att införa avgifter inom den offentliga servicen?

Fru talman! Jag konstaterar att finansministern har sagt att det inte skall finnas något automatiskt inflationsskydd. Han har vidare sagt att man inte skall sänka marginalskatterna, åtminstone inte på kort sikt. Det betyder, såvitt jag förstår, oförändrade skattesatser realt sett och höjda marginalskatter på en oförändrad inkomst. Kjell-Olof Feldt citerade ur ett dokument och ondgjorde sig över att moderaterna enligt detta inte tänkte föreslå mer än 20 miljarder i utgiftsnedskärningar. Kan Kjell-Olof Feldt prestera de 20 miljarderna är det beundransvärt, med hänsyn till hans partis ideologiska blockeringar. Jag hoppas och ser fram emot att han har grund för att förlöjliga litenheten i denna summa. F. ö. har regeringen i samband med Dagmarreformen gjort indragningar av statsbidrag till kommunerna. Kjell-Olof Feldt ifrågasatte i sitt anförande uppgifter om arbetslösheten i den borgerliga reservationen. De uppgifter som finns där är korrekta. Där står: ”Tredje kvartalet i år sysselsattes enligt AKU 4 201 000 människor på den reguljära arbetsmarknaden jämfört med 4 206 000 för två år sedan.” De som sysselsatts genom AMS-åtgärder är således vid båda tillfällena undantagna. Eftersom Kjell-Olof Feldt inte mindes hur det var i oktober 1982, när han själv kom till makten, vill jag tala om för honom att antalet öppet arbetslösa då var 127 300. I oktober 1984, som är den senaste månaden vi har statistik för, är antalet 138 000, dvs. 11 000 fler. Ser vi på det totala antalet arbetslösa, dvs. även de som omfattas av AMS-åtgärder, finner vi att arbetslösheten mellan dessa båda månader har gått upp med 82 000 personer. Slutligen måste jag återvända till uppgiften om att man skall kunna garantera en reallönehöjning vid 5 96 lönestegring. Jag undrar hur det skall gå till. Jag har redan i mitt första anförande redovisat att det inte blir någon sådan reallöneökning före skatt, även om inflationen skulle stanna vid 3 90. Vad tänker regeringen göra? Tanken snuddar vid att regeringen faktiskt vill åstadkomma detta genom att sänka skatterna. Marginalskatterna skall inte sänkas, så tydligen är det fråga om skatter på konsumtionen. Skall regeringen alltså sänka de skatter som den nu höjer för att se till att lönehöjningarna inte blir så stora att det blir ett överskott på köpkraft nästa år? Detta är rena snurren. Kan finansministern förklara för mig hur det hänger ihop?

Fru talman! Nej, herr finansminister, jag bollar inte med siffror i luften. Jag sade faktiskt att det var 215 000 arbetslösa plus AMS-sysselsatta i oktober 1982 och 250 000 arbetslösa plus AMS-sysselsatta 1984. Hur man än räknar framgår det att arbetslösheten totalt var högre i oktober 1984 än vid regeringsskiftet 1982. Det är ett faktum. Tillbaka till frågan om vår vårdnadsersättning, som tydligen har engagerat finansministern. Visserligen föreslår vi en höjning av barnomsorgsavgiften, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg, med drygt 1 9 för att ge barnfamiljerna en vårdnadsersättning på 24 000 kr. per familj och år. Det innebär en arbetsgivaravgiftshöjning med ca 4 miljarder kronor. Samtidigt föreslår vi att en rad skatter skall tas bort. Bara avvecklingen av vinstdelningsskatten motsvarar i år 4 miljarder kronor. Vi vet nog vilka förslag vi har skrivit under. Det är uppenbart att 1984 blir ett nytt förlorat år i kampen mot kostnadsökningarna. I detta läge satsar regeringen desperat på att få en hyfsad statistik att visa upp för väljarna under valåret 1985. Prishöjningar som man bedömer vara oundvikliga läggs på denna sida den 15 december i år för att inte påverka den statistiska redovisningen av inflationen under 1985. Jag har tidigare redovisat dessa exempel: höjda SJ-taxor den 1 november, höjda hyror den 1 december, höjda skatter på bensin — 50 öre per liter — och el, 2 öre per kWh — och den 1 december och den 3 december höjs portot på vanliga brev med 10 öre till 2kr., det är en höjning med 6 96. Det är ett faktum att bara för att dessa höjningar kommer redan nu, blir de inte lättare att bära under 1985 för den som drabbas. Det blir inte billigare att leva 1985 för att priserna höjs redan den 15 december i år. Det proklamerade målet att nå ned till 3 96 inflation under 1985 har inte stor trovärdighet, trots de envetna försök man nu gör för att rensa statistiken för detta enstaka år. Före valet 1982 deklarerade man i en valpamflett att med ett handfast och konkret program skulle inflationen med en socialdemokratisk politik kunna pressas ned till 5-6 96 år 1983. När 1983 var till ända tvingades man konstatera att inflationen det året blev 9,4 20. När det stod klart att 1983 skulle bli ett förlorat år i inflationsbekämpningen proklamerades 1984 som det avgörande året i kampen mot prisstegringarna. Då skulle inflationen ned till 4 96. Nu pekar allt på att den kommer att bli närmare 8 90. Då utpekades i stället 1985 som det stora inflationsbekämpningsåret då man skall klara att komma ned till 3 76. Det kommer inte att lyckas, och det kommer att märkas i människornas plånböcker.

Fru talman! Efter att ha misslyckats med inflationsbekämpningen både 1983 och 1984 försöker finansministern nu få oss att tro att han skall klara den 1985. Låt oss för Sveriges skull hoppas att regeringen klarar detta. Men jag tror att man utan att behöva beskyllas för svartmålning kan få lov att sätta ett frågetecken i kanten för den prognosen. Man kan göra det mot bakgrund av att ett antal oberoende bedömare, bl.a. Nils Lundgren i PK-banken, förutser en mer än dubbelt så hög inflation nästa år. Finansministern sade att ett av skälen till att vi skulle tro på hans inflationsprognos för nästa år var den strama finanspolitik som förs. Vi tycker inte att den är stram. Vi skulle önska mer av nedskärningar i de offentliga utgifterna. Detta får vi naturligtvis anledning att återkomma till när finansministern presenterar förslaget till statsbudget i januari. Finansministern hade läst referatet om folkpartiets landsmöte, och det var bra. Om han hade läst i själva landsmöteshandlingarna, hade han funnit att det där skisseras en ekonomisk politik som i längden säkrar välstånd och sysselsättning. Det är en politik som kan komma att kräva uppoffringar på kort sikt och som inte ger några omedelbara effekter i form av ökad sysselsättning. Den ger emellertid, i motsats till regeringens politik, den svenska industrin en chans för framtiden, en möjlighet att anpassa sig till förändrade förhållanden på världsmarknaden. Den ger därmed möjligheter att på lång sikt säkrare finansiera en angelägen offentlig sektor. Till en sådan angelägen offentlig sektor räknar jag både möjligheten till ett eget rum för sjuka och handikappade och rätten till en kostnadsfri förlossningsvård. Detta är viktiga sociala åtgärder av omsorgskaraktär, och de kan förverkligas endast om man i övrigt är återhållsam med offentliga utgifter. Detta har, fru talman, varit ett återkommande inslag i vår kritik av den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. Man har inte tillräckligt hållit igen på de offentliga utgifterna. Vi har i våra motioner till riksdagen presenterat förslag till besparingar som riksdagsmajoriteten därefter har avvisat.

Fru talman! Frågan om marginalskatterna och en eventuell ny marginalskattesänkning har förekommit flera gånger i debatten. Det verkar som om en del partier är så fångna i sin egen propaganda att de inte kan tänka sig andra former för skattesänkning än en nedskärning över hela linjen av marginalskatterna, som har den nackdelen att den ger de största fördelarna till höginkomsttagarna och mycket små föredelar eller inga alls till låginkomsttagarna. Jag vill peka på att det finns andra möjligheter att sänka skatterna. Man kan sänka den direkta statsskatten i de lägre skikten, för lågoch medelinkomsttagare, utan att därmed också behöva ge en skattesänkning till höginkomsttagare. Vi tycker att det skulle vara förträffligt om det skulle vara möjligt att genomföra den åtgärden under nästa år. Det finns också den möjlighet som exempelvis Landsorganisationens ekonomer har pekat på, nämligen att man kan sänka mervärdeskatten — antingen den totala mervärdeskatten eller den på livsmedel, på sätt som vpk länge har argumenterat för. Det skulle vara en skattesänkning som vi också skulle se på med stor sympati och som skulle betyda en förbättring av realinkomsterna för stora grupper i samhället. De båda möjligheterna är sådana som regeringen väl måste överväga när den har förklarat att den vill medverka till en höjning av reallönerna under nästa år. I debatten har finansminister Feldt tagit upp och gått vidare på ett tema som jag var inne på redan i mitt inledningsanförande, nämligen hur de borgerliga partiernas krav var direkt riktade mot lönearbetarna, både arbetare och tjänstemän, och mot fackföreningsrörelsen. När de påstår att de driver ekonomisk politik är det i själva verket fördelningspolitik — till de rika gruppernas fördel och lönearbetarnas nackdel. Det är också intressant att se hur deras teorier helt och hållet anpassas till detta syfte. Jag påtalade i mitt inledningsanförande hur folkpartiet och moderaterna utvecklade den helt galna teorin att arbetslösheten beror på löneutvecklingen och den lika galna teorin att egentligen alla ekonomiska problem eller alla samhällsproblem över huvud taget har att göra med skatterna. Men jag vill tillägga att vi anser den teori lika felaktig som säger att lönerna och deras utveckling är det enda som påverkar inflationen.

Fru talman! Det är egentligen en ganska egendomlig debatt. Finansministern konstaterar att även han har sagt att marginalskatten borde sänkas ytterligare. Det har också centern gjort. Han angriper centern mycket hårt för att vi har sagt det och gjort ett uttalande liknande det från moderata samlingspartiet. Egentligen har ju anförts från tre håll att marginalskatterna bör sänkas — och det borde finansministern hälsa med tillfredsställelse i stället för att angripa det ena partiet. Det finns inga belägg för att vi skulle acceptera att ha en gemensam linje med moderaterna när det gäller skattepolitiken — det framkom inte minst i den debatt vi hade här för några veckor sedan om inriktningen av den framtida skattepolitiken. Men när det gäller denna punkt, marginalskattesänkning, har vi sagt att vi vill gå vidare, utan att närmare precisera hur det skulle ske. Man kan nog säga att inget parti har hållit fast vid den 1981 träffade skatteuppgörelsen så hårt som vi. Det är vår avsikt att göra det också i fortsättningen. Det gäller även de principer som ligger till grund för uppgörelsen. Det är onödigt att här misstänkliggöra centern. Om något parti har stått vid överenskommelser är det vårt!

Fru talman! Jag blev inte mycket klokare på det Rolf Rämgård sade i vad gäller de här siffrorna. Om man säger som Rolf Rämgård sade, att man räknar med en öppen arbetslöshet på 250 000 plus dem som är i AMS åtgärder, tolkar åtminstone jag det som att AMS-åtgärder inte ingår i de 250 000. Men kanske Rolf Rämgård menar en annan sak med plus, dvs. samma sak som jag menar med minus och tvärtom. Rolf Rämgård får mig att tänka på Richard Nixon, en annan person som hade problem med sin trovärdighet. Han sade en gång när han var hårt trängd följande i svensk översättning: Jag vet att ni tror att ni förstår vad ni tycker att jag sade, men jag är inte helt säker på att ni inser att vad jag sade inte är vad jag menade. Något kom ändå fram ur det här meningsutbytet med herrar Tobisson och Rämgård om hur man har beskrivit sysselsättningsutvecklingen i reservationen till finansutskottets betänkande. Tydligen tänker man — i varje fall i den enklare agitationen, där man inte utsätts för viss kontroll och bevakning — beskriva arbetsmarknadsläget som om sysselsättningspolitiken över huvud taget icke existerade. Man rensar alltså ut ur alla siffror över sysselsatta dem som jobbar i beredskapsarbeten, dem som går på AMS-utbildning, dem som finns i ungdomslag osv. Det är möjligt att det är taktisk smarthet att göra så, men det fyller mig med viss förstämning och säger mig någonting om inställningen till arbetsmarknadspolitikens betydelse för den enskilda individen. Det vore mycket svårt att komma ut till dem som nu jobbar med det här och säga: Ni är egentligen inte sysselsatta. Enligt borgerlig uppfattning är ni arbetslösa. På det viset kom det fram något. Vi kan i det oändliga hålla på att slänga fram olika månader. Jag menar att skall man göra någon rimlig jämförelse måste man åtminstone ha ett kvartal som underlag för att se hur sysselsättningsutvecklingen har varit. Rolf Rämgård sade någonting annat som också var litet förbluffande. Det jag försökte få klarhet i var hur det kan komma sig att centern på en onsdag i riksdagen kommer att rösta för ett riksdagsuttalande om att höjda skatter är omöjliga när man i måndags har lagt fram ett förslag om en skattehöjning på 4 miljarder. Jo, det förklaras, säger Rolf Rämgård, av att det är barnomsorgsavgiften man höjer. Då blir allting plötsligt klart och upplyst. Men en höjning av barnomsorgsavgiften är faktiskt detsamma som en skattehöjning. I varje fall kommer de som betalar den att beskriva den så, det lovar jag Rolf Rämgård. Jag har inte hört att något annat borgerligt parti ställer upp på den här centerpartistiska uppvisningen i familjepolitiken, men jag tycker att den är betecknande för hur man inför det hägrande valet försöker spela på många fler instrument än vad man egentligen förfogar över. Till Björn Molin vill jag säga att om man nu vill hävda att vi misslyckas med inflationsbekämpningen i år må man gärna göra det. Men tala då samtidigt om, att om vi klarar en prisstegringstakt i år på drygt 7 90 är det lägre inflation än vad vi hade under något av de år då de borgerliga regeringarna huserade här i landet. I varje fall är det inte rimligt att beskriva inflationsbekämpningen som ett misslyckande i ett sådant perspektiv. Björn Molin säger att man skulle önska mera nedskärningar, men det kommer man tydligen inte att lägga fram några förslag om nu, utan det väntar man med till i januari. All right, jag ser med spänning fram emot vad folkpartiet skall åstadkomma samtidigt som man skall klara sina löften till dem som vårdas inom långvården, sina löften om höjt bistånd osv. Det blir intressant. Till Stig Josefson vill jag säga: Jag försöker inte misstänkliggöra centerpartiet — det tycker jag att centerpartisterna själva är utomordentligt duktiga på att göra, så det behövs inte. Vad jag vill ha klargjort är om centerpartiet, när man skriver på en motion om skattepolitik gemensamt med moderaterna, också avser att hänga med i moderaternas uppläggning. Den skiljer sig ju på ett mycket avgörande sätt från det som centerpartiet och vi inom socialdemokratin var ense om 1981 och 1982, nämligen att om vi skall sänka marginalskatterna måste vi också begränsa avdragsrätten. Moderaterna vill ju avskaffat.o.m. den avdragsbegränsning som vi införde. Jag tycker att Stig Josefson i sitt inlägg borde ha klargjort hur han ställer sig till den moderata skattepolitiken, för det är en helt avgörande skillnad därvidlag. Det är möjligt att Stig Josefson menar allvar när han säger, att centern accepterar ingen gemensam skattepolitik med moderaterna. Det blir då en ganska besynnerlig regering, där man accepterar moderaterna som det ledande regeringspartiet, med statsministerpost och alltihopa, men där ni skall föra en helt egen skattepolitik. Men det är väl ungefär vad vi kan vänta oss, att den regeringen kommer att linka och halta och snubbla, om den nu skulle sätta sig i rörelse någon gång. Jag försökte inte, Lars Tobisson, göra mig lustig över att moderaterna bara vill skära ner utgifterna med 20 miljarder, utan poängen var en helt annan, nämligen följande. Man har bestämt sig för att under alla förhållanden — det gäller i varje fall den här Egardt, och jag förmodar att förslaget antogs av moderaternas förtroenderåd — skall man redovisa ett budgetunderskott som är 12 miljarder lägre än regeringens. Men för att komma dithän måste ni — eftersom ni samtidigt vill sänka skatterna med 8 miljarder enligt det här papperet — skära ner utgifterna med 20 miljarder, och det var då Egardt stötte på svårigheter. Han konstaterade nämligen att en del av era förslag från i våras har blivit för gamla — vad han nu menar med det. Andra har redan genomförts, och då har han bara kommunerna kvar. Därför räcker det inte med att dra av kommunerna 9 miljarder. Man måste upp mera i kommunala indragningar. Att gå fram på andra områden vore ”politiskt oklokt”, för då kan ju moderaterna själva få ta ansvar för någonting. De skulle kunna tvingas stå för en för medborgarna kanske mindre smaklig politik. Nå, vi får se vad den här strategin möter för öde, när moderata samlingspartiet skall skriva sina motioner i januari. Men vi känner nu till förutsättningarna; vi har så att säga facit, och vi får stämma av motionerna mot facit. Slutligen, fru talman, vill jag bara säga att jag med stort intresse kommer att läsa de motioner där man i januari 1985 yrkar på att bensinskatten skall sänkas med 50 öre och att elskatten skall sänkas med 2 öre! De motionerna kommer jag som sagt att med intresse studera.

Fru talman! När den proposition som vi nu diskuterar aktualiserades, s Å Ne ö ER OR Vissa ekonomiskskrev jag tillsammans med åtta andra moderater en motion, där vi först och far FA 5 = : Nr politiska åtgärder, främst yrkade avslag på hela propositionen. Skulle det yrkandet inte bifallas mm ville vi att kompensationsförfarandet skulle ändras. Tyvärr har det ytterst fatala inträffat, att motionen försvunnit i den interna partihanteringen, så jag kan inte yrka någonting här i dag. Däremot har jag tänkt ta tillfället i akt och säga några ord om den problematik som vi hade för avsikt att föra fram i motionen. Vi började med att citera en artikel i tidningen Motor och skrev: ”År 1980, under en borgerlig regering, uttalade socialdemokraternas partiledare, numera statsminister Olof Palme, att den då aktuella höjningen av bensinskatten inte borde genomföras. Som skäl åberopades bl.a. att en bensinskattehöjning var orättvis och att den drabbade de sämst ställda i samhället.” Givetvis har vi ingen anledning att på den punkten säga emot statsministern. Vi förstår ju att man i dag kommer att genomdriva beslutet att öka bensinskatten med 50 öre. Men vi är kritiska mot den form av kompensation som finns inbyggd i det här förslaget. Man vill nämligen att de som bor i Norrlands inland och de s.k. skogslänen skall kompenseras i form av sänkt fordonsskatt. Då kan det inträffa att den person som bor i en tätort i Norrlands inland men som inte behöver använda sin bil för att komma från och till sitt arbete, ändå får sänkt fordonsskatt. Den person som däremot pendlar mellan Malmö och Sjöbo varje dag får inte sänkt fordonsskatt. Vi vågade t.o.m. påstå att det kan vara lika besvärligt, om inte mer besvärligt, att pendla mellan Sjöbo och Malmö som att pendla motsvarande sträckor i Norrlands inland. Därför menade vi att kompensationen borde ändras i så måtto att den skulle utgå till dem som pendlar i Sverige, oavsett var man är bosatt. Fru talman! Jag skrev denna motion av två skäl — dels därför att jag var kritisk mot höjningen, dels därför att jag tyckte att kompensationsinslagen var felaktiga. Vi har ibland haft en något egendomlig debatt i den här kammaren när det gäller problematiken i glesbygden. Jag är medveten om att det finns problem i vårt lands glesbygder. Och skulle jag inte ha känt till detta förut, så har jag fått veta det efter att ha lyssnat till debatterna i denna kammare. Jag är helt på det klara med att den kommunala och privata servicen i många glesbygder ibland är bristfällig. Kommunikationerna är på många håll dåligt utbyggda. Många medborgare i nämnda områden saknar jobb, och de som har förmånen att ha ett sådant tvingas ofta pendla med bil långa sträckor. 75 Vidare kan man säga att kulturutbudet inte är stort i många glesbygder. Trots detta, fru talman, vill jag påstå att man i denna kammare ensidigt har debatterat de problem som finns i landet. Jag är väl medveten om de problem som finns i glesbygderna men vågar ändå påstå att många och stora problem finns i storstäder och tätorter som inte är geografiskt placerade i glesbygderna. Den proposition vi ni behandlar är enligt min uppfattning ytterligare ett bevis på att vi inte fokuserar de problem som finns i storstäderna och andra tätorter på samma sätt som när det gäller problemen i glesbygderna. Som boende i Malmö, som efter svenska mått får betecknas som en storstad, måste jag tillstå att visst finns det många fördelar med en sådan mantalsskrivningsort. Vi har ett väl utbyggt nät av olika servicefunktioner. Men — och det måste kraftigt poängteras — det finns också stora problem, och det i sådan omfattning att de enligt min åsikt inte alltid får den prioritet som de borde ha i debatten. Det finns många problem som man enbart kan finna i storstäder och andra tätorter. Stress och jäkt är i många fall sammankopplade med tätortsboende, och detta kan knappast anses öka välbefinnandet. Till skillnad mot i glesbygderna är miljön i många städer mycket dålig ur rent fysisk synpunkt, detta framför allt beroende på en hög trafikintensitet och på de utsläpp som kommer från många företag i städerna. Den på många orter starkt förekommande kriminaliteten orsakar ofta en stor oro och ängslan bland tätorternas innevånare. Den ytterst tvivelaktiga möjligheten att bli utsatt för övergrepp mot sig själv och de sina är en problematik som ofta blir aktualiserad i tätorterna. Den anonymitet som finns t.ex. i Malmös förstäder Gullviksborg, Holma m.fl. områden måste anses vara mycket deprimerande. Tyvärr förekommer det alltför ofta att man i städernas höghusområden inte har en aning om vem den närmaste grannen är. Det saknas av många skäl anledning att ta ett steg tillbaka i utvecklingen, men det är uppenbart att de boendeformer som fanns förr i städerna, där man kände sina grannar, trots allt hade sina fördelar. Det har generellt påståtts att storstäderna i jämförelse med glesbygderna har större förmåga att erbjuda sina innevånare arbetstillfällen. För Malmös del vill jag bestämt bestrida denna generalisering. Tyvärr ligger Malmö kommun mycket högt på listan över antalet arbetslösa, och detta finns det ingen anledning vara glad för. Trots dessa negativa siffror verkar det ändå som om man ”norr om landsvägen” har svårt att fatta den akuta situationen. Man har i denna kammare vid olika tillfällen beslutat om stimulansåtgärder till glesbygderna i form av lättnader för företagsamheten i nämnda områden. På så vis har m” a skar. at en besvärlig konkurrens till företag it.ex. Malmöhus län. Under mitten av 1970-talet då jag var regionalt skyddsombud vid Metall-Fyran i Malmö träffade jag många företagare som högljutt beklagade den förda politiken. Man menade att man kunnat klara sig hyggligt tidigare. Nu plötsligt hade dock företag inom samma bransch men på andra ställen i landet fått olika stödformer som innebar att företag i t.ex. Malmö fick det mycket besvärligt och måste välja mellan att sluta eller att dra ned på verksamheten. Det är beklagligt att företag måste sluta med sin verksamhet därför att riksdagen beslutar om stimulansåtgärder till företag i andra delar av landet. Det är trots allt de företag som klarar sig själva som vi bygger vårt välstånd på. Jag vill till sist betona att jag är medveten om att problem finns på många håll i vårt land och det i tyvärr alltför stor omfattning. Ändå anser jag att problemen i glesbygderna hamnat i blickpunkten på ett sådant sätt att problemen i städer och tätorter inte fått den belysning som de borde ha fått.

Fru talman! Det skulle i och för sig vara intressant att ta upp en debatt om de problem föregående talare nämnde. Jag är inte säker på att jag delar hans uppfattning på alla punkter. Men jag skall enbart uppehålla mig vid förslaget om höjningen av bensinskatten. För befolkningen i glesbygdsregionerna kom förslaget om en höjning av bensinskatten med 50 öre som en kalldusch. Och till glesbygd räknar jag inte bara de s.k. skogslänen. Glesbygdsområden finns också i andra delar av landet än i Norrland. Går förslaget igenom -— vilket jag tror att det dess värre gör — kommer det att slå ett stort hål i glesbygdsbefolkningens plånböcker. Det blir en extra börda, utöver alla de andra som man blivit pålastad under de senaste åren. Jag vill påminna om att socialdemokraterna tidigare drivit igenom ett beslut om att slopa det statliga stödet till prisutjämning på drivmedel. Man har minskat stödet till enskilda vägar. Detta drabbar främst befolkningen i våra glesbygder. Så sent som i våras motsatte sig socialdemokraterna ökade anslag till glesbygdsstödet. Nu kommer man alltså med en höjning av bensinskatten. Fru talman! Jag tvekar inte att säga att det inte tycks finnas någon bortre gräns för socialdemokraternas glesbygdsfientliga politik. Ingenjörerna bakom dråpslaget mot glesbygden torde ha mycket liten förståelse och känsla för de problem som människor i glesbygden lever med. Förslaget har utformats av politiker med bostadsorten i närheten av Rosenbad — i vissa fall på gångavstånd. Alla är vi medvetna om problemen med statens finanser, men befolkningen i glesbygdslänen skall inte bära en större andel av bördorna än andra. Den effekten får dock höjningen av bensinskatten. Tidigare i dag har Bo Forslund — som dess värre inte är inne i kammaren just nu — försvarat höjningen. Jag gick tillbaka till riksdagsprotokollet från den 11 december 1979. Bo Forslund sade om den då aktuella höjningen på 25 öre: ”Den är en straffskatt som drabbar glesbygdens folk, och den är ytterst en förmån för dem som bor i storstäderna.” Om höjningen 1979 var en straffskatt, måste ju dagens höjning vara en dubbel straffskatt, men det berörde han inte. För många med långa resor till arbetet, affären, vårdcentralen, skolan, föreningslivet eller kulturaktiviteterna innebär höjningen bortåt 2 000 kr. i ökade utgifter per år. Det är allmänt känt att kritiken mot bensinskattehöjningen varit våldsam även inom de socialdemokratiska leden, och vissa socialdemokratiska riksdagsmän har ställt sig i spetsen för s.k. protestaktioner. Men vad får vi bevittna i dag? Var är kritikerna nu? Jag tvingas konstatera att det i dag är glest mellan glesbygdskämpande socialdemokrater i denna kammare. Den som påstod sig leda aktionen för att rädda glesbygden kanske även i dag prioriterar landstingsmötet där hemma. Vad händer nu? Jo, man har endast lyckats utverka 76 kr. i ökad kompensation utöver regeringens förslag. Då har kritiken tystnat. Det har man nöjt sig med, trots att man är väl medveten om att kompensationen inte på långt när täcker de ökade utgifterna till följd av bensinskattehöjningen. För 18 liter bensin ställer man in sig i ledet och tänker tydligen rösta igenom finansministerns förslag. För 18 liter bensin säljer man glesbygdsbefolkningens krav. Längre än så sträckte sig alltså inte det politiska modet. Det enda riktiga hade varit att avslå regeringens förslag, vilket centern föreslår. Bensinskattehöjningen får många andra negativa effekter, utöver dyrare arbetsresor och resor till affärer, sjukvård och skolor. Jag hävdar att den kommer att slå hårt mot gamla människor i glesbygdsregionerna och på sikt kan bidra till en ökad avfolkning. Många ungdomar som flyttat från glesbygden till tätorterna i exempelvis Norrlands kustland reser varje helg och under ledigheter hem till sina gamla föräldrar. Man åker hem för att hjälpa till med fastighetsunderhåll, för att hjälpa till med omsorgsverksamhet och för att bli avbytare för hemsamariter inom hemsjukvården. Man åker hem för att man vill ha kvar kontakten med sina anhöriga. För de gamla människorna där ute i glesbygden är det en trygghet att regelbundet få besök av sina barn. Man känner den sociala tryggheten. Men höjs nu bensinskatten, kommer de ekonomiska möjligheterna för dessa människor att åka hem att begränsas. Varje resa till hemmet i glesbygden från kusten blir nu 50 öre dyrare per mil. På ett år blir det stora belopp. Avståndet mellan kust och inland och avståndet mellan generationerna ökar. Orkar barnen av ekonomiska skäl inte — jag har exempel på det — resa hem, är risken uppenbar att den åldrande modern eller den åldrande fadern mot sin vilja tvingas in på ålderdomshem eller till annan institutionsvård. Institutionsvården kommer att få ta över där de anhöriga annars hade kunnat göra en insats. Jag tror att detta är ett problem som förslagsställarna bakom bensinskattehöjningen inte reflekterat över. Men jag vill påstå att jag, som lever i ett glesbygdslän, ständigt upplever detta problem och detta dilemma för många människor. Problemen kommer inte att minska med regeringens förslag. Tvärtom — bensinskattehöjningen kommer att tvinga fram en snabbare avfolkning. Det finns många unga människor och familjer som varit beredda att bosätta sig på landsbygden, att flytta ut till glesbygden. För dem kan bensinskatten bli ett streck i räkningen. Man börjar tveka att flytta ut, eftersom resekostnaderna kommer att bli oöverkomliga för många. Jag tror att det är viktigt att de som tar ansvar för denna dramatiska höjning tänker på det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande.

Fru talman! Eftersom vi återupptar behandlingen av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 efter ett uppehåll på nästan sex dygn, tycker jag att det finns skäl att något rekapitulera vad betänkandet innehåller. Därför kanske jag måste tala ett par minuter längre än jag ursprungligen anmält mig för. Jag vill först säga att betänkandet innehåller fem motioner från den allmänna motionstiden i år. I två av motionerna begärs en ökad ekonomisk kompensation till psoriasissjuka. Och i en motion begärs en översyn av samhällets kompensation till diabetiker. Vpk och moderaterna har gemensamt reserverat sig till förmån för dessa tre motioner. Eftersom Gullan Lindblad och Nils Carlshamre i motion 619 anför att psoriatiker missgynnas vid bedömningen av rätt till handikappersättning, fann utskottet det lämpligt att sända motionen till riksförsäkringsverket, försäkringskasseförbundet, försäkringsöverdomstolen och HCK. Till Försäkringskasseförbundets yttrande har fogats yttranden från 17 allmänna försäkringskassor. Till HCK:s yttrande har vidare fogats yttrande från Svenska psoriasisförbundet. Den skildring av verkligheten och de åtsikter som kan utläsas i detta omfattande remissmaterial kan inte sägas styrka påståendena i motion 619. Efter vad jag kan förstå har moderaterna dragit samma slutsats. I reservation nr 1 lämnar de nämligen därhän det som var huvudtemat i motionen, dvs. att psoriatiker säroch felbehandlas vid prövningen av rätt till handikappersättning. Moderaterna har också fått klart för sig att en schablonbedömning av psoriasissjuka är en felaktig metod. I stället ansluter de sig nu till vad Försäkringskasseförbundet framhåller som ett sätt att öka antalet ersättningsberättigade, nämligen att införa en ytterligare, lägre ersättningsnivå inom handikappersättningen. Införandet av ytterligare en ersättningsnivå förutsätter emellertid en lagändring, som innebär att ersättningsnivån gäller för alla grupper av handikappade. Herr talman! Den lagändring som moderaterna och vpk nu förespråkar kan vi inte oreserverat ställa oss bakom. I praktiken skulle en sådan ändring få till följd att antalet ersättningstagare med ersättning enligt den nya, lägre nivån ökade på bekostnad av antalet ersättningstagare med ersättning enligt den lägsta nivå som tillämpas i dag. Vi skulle troligen få en utökad skara ersättningstagare som är psoriatiker, men samtidigt en ökning av antalet övriga handikappade med ersättning enligt den lägre nivån. En sådan försämring för de handikappade kan vi inte ställa oss bakom. Av vad jag nu sagt framgår att vi från utskottsmajoritetens sida inte har funnit belägg för att bedömningen av psoriatiker sker på andra grunder än för övriga handikappade. Vi menar också att utskottet inte bör göra något generellt uttalande om rätt till handikappersättning för psoriasissjuka. Men jag vill här framhålla att regeringen i februari 1984 gav statens handikappråd i uppdrag att göra en allsidig kartläggning av det ekonomiska stödet till handikappade. För regeringens framtida beredning av frågan pågår alltså nu ett arbete i handikapprådet. Kartläggningen skall gälla såväl stödet från den allmänna försäkringen som statligt och kommunalt stöd, inkl. skattelättnader. Översynen avser alla grupper av handikappade, alltså även psoriasissjuka och diabetiker. Enligt min mening är det ett viktigt arbete som nu utförs för att vi skall få en klar bild av hur det ekonomiska stödet till de handikappade fungerar och för att man i det arbete som ständigt pågår inom regeringskansliet skall kunna vidta rätt åtgärder. Mot bakgrund av de skäl jag här redovisat avstyrker utskottet motionerna 619, 1200, yrkande 1, och 1599. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under mom. 1. Herr talman! Jag skall nu gå över till de övriga två motioner som har behandlats i betänkandet. Båda dessa motioner gäller bidrag till bil till handikappade. Emellertid skiljer sig kraven åt i motionerna. Som Elver Jonsson sade för några dagar sedan kräver han och hans medmotionärer ett bättre bilstöd med bilstödskommitténs förslag som grund. I vpk:s motion begär man däremot att bilen skall erkännas som tekniskt hjälpmedel till handikappade. Med undantag för Margö Ingvardsson, vpk, är vi eniga i utskottet när vi i detta betänkande förutsätter att regeringen inom en snar framtid lägger fram förslag om förbättrat bilstöd till handikappade. I avvaktan på ett förslag finner vi ingen anledning att uttala oss för någon av dessa två motioner. Vi menar att det material som behövs finns på departementet och att vi inte nu har anledning att från riksdagens sida ta ställning till dessa två motioner. Vi hemställer därmed om avslag på motionerna 1589 och 780. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, mom. 2 och 3. Jag vill härefter, herr talman, något gå in på de åsikter som Elver Jonsson förde fram här i kammaren i torsdags eftermiddag. Elver Jonsson sade beträffande bilstödet att under den tid som detta ärende behandlats i regeringskansliet har bristerna i stödet förstärkts. Ja, det är till viss del riktigt, Elver Jonsson, därför att under den tid som bilstödskommittén arbetade — över tre år — skedde ingen förbättring av det nuvarande bilstödet, medan regeringen därefter har föreslagit i budgetpropositionen för i år att stödet skall justeras uppåt i avvaktan på att ärendet får en slutlig lösning. Därmed vill jag säga att de siffror som Margö Ingvardsson nämnde i torsdags inte var riktigt överensstämmande med verkligheten. Man kan hävda att det är en otillräcklig uppräkning, men då skall man ha klart för sig att det har gått flera år sedan en uppräkning skedde och att man får lov att anpassa åtgärderna efter verkligheten. Jag är övertygad om att också denna fråga skall få sin slutliga lösning, men det som Elver Jonsson framförde gällde förhållandena under de borgerliga åren. Elver Jonsson har tidigare talat om — det skriver han även i motionen — att denna fråga har varit aktuell sedan början av 1970-talet. Jag vill då påpeka att det ju har funnits tillfällen för Elver Jonsson närstående partier att vidta åtgärder i ett bra mycket tidigare skede. Dessutom har ju Elver Jonsson själv haft alla möjligheter att påverka tiden för behandlingen av bilstödskommitténs arbete. Jag vill också ta upp ett utdrag ur Elver Jonssons anförande som jag tycker är i det närmaste oförskämt. Han sade nämligen: ”Det är märkligt, men det ser ut som om regeringen enbart har bråttom när det går de handikappade emot.” Jag tycker att detta är att ta litet väl stora ord i sin mun, Elver Jonsson har varit ledamot av kammaren under flera år och vet att socialdemokraterna sedan de på nytt fick regeringsmakten har vidtagit en rad åtgärder. Vi har beslutat undanröja karensdagarna, som infördes under den borgerliga tiden. Vi har återställt de tidigare reglerna för beräkning av basbeloppet. Folkpensionens grundnivå har höjts liksom pensionstillskotten till förtidspensionärerna. Handikappersättningen har höjts. Vårdbidraget för handikappade barn har också höjts. Jag skulle kunna räkna upp flera andra åtgärder som vidtagits av socialdemokraterna. Som jag sagt tidigare i mitt inlägg pågår ett arbete beträffande bilstödet inom regeringskansliet. Elver Jonsson ville att jag skulle tillkännage vad som kommer att tas upp i budgetpropositionen, men det ämnar jag inte göra. Det hör inte till vanligheten att man från riksdagens talarstol aviserar innehållet i budgetpropositionen vid den här tidpunkten. Jag vill avsluta med att säga till Elver Jonsson att när de ekonomiska förhållandena tillåter det kommer helt säkert ett förbättrat bilstöd att genomföras enligt den utformning förslaget kan få efter den beredning som nu pågår.

Herr talman! Nils Carlshamre och jag har i en motion framhållit det faktum att det för psoriasissjuka är mycket svårare än det är för andra behövande att få del av samhällets stöd i form av handikappersättning. I detta vårt påstående instämmer inte mindre än åtta försäkringskassor, Försäkringskasseförbundet, Svenska psoriasisförbundet och Handikappförbundens centralkommitté . Vi har tagit fasta på Försäkringskasseförbundets förslag om att dessa problem kan lösas genom att en ny, lägre grad av handikappersättning införs. Vi har alls inte gått ifrån våra tidigare förslag. Tvärtom har vi funnit en framkomlig väg i och med Försäkringskasseförbundets förslag. Vi tycker att det är bra att man inte behöver särbehandla en speciell grupp. På detta sätt får i stället även diabetikerna och andra grupper det stöd som rätteligen borde tillkomma de människor, som har det svårt och besvärligt. Enligt min mening borde det upplevas som besvärande för Ingegerd Elm, som representerar ett parti som säger sig värna om de svaga och små i samhället, att säga nej till förslaget i fråga. Tror verkligen Ingegerd Elm att HCK och Svenska psoriasisförbundet skulle ha tillstyrkt ett förslag som innebär en försämring för de handikappade? Det är tvärtom så, att det här förslaget innebär en förbättring. Om Ingegerd Elm hade det minsta hum om hur det går till när sådana här bedömningar görs, skulle hon kanske inte yttra sig som hon gjort. Jag har arbetat med frågor av detta slag i 15 år. Jag tror därför att jag vet vad jag talar om. Det är så, att man först och främst mäter vårdoch tillsynsbehovet. Därefter görs en omräkning i kronor. Därtill läggs de reella merutgifterna. På det sättet får man fram de verkliga merkostnaderna. Om man enligt de gamla bestämmelserna har rätt till en bättre handikappersättning, får man självfallet den ersättningen. Ingen behöver uppleva en försämring. I stället blir det en väsentlig förbättring för stora grupper handikappade. Det här är en angelägen fråga. Herr talman! Jag upprepar mitt tidigare yrkande om bifall till reservation nr 1. Jag hoppas att många av kammarens ledamöter — även ni socialdemokrater — tar tillfället i akt och visar vad solidaritet innebär.

Herr talman! När vi i torsdags diskuterade frågor av detta slag efterlyste jag ett svar från utskottet på frågan om när vi kan förvänta oss förslag i fråga om bilstödet. Ingegerd Elm, som är socialdemokraternas talesman här, ägnar sig åt en genomgång av andra frågor. Men den diskussionen kan vi väl föra vid något annat tillfälle. Det var väl litet oförsiktigt att nämna just pensionerna, med tanke på vad som hänt efter valet i det avseendet. Som svar på frågan om när vi kan förvänta oss ett förslag i fråga om bilstödet säger Ingegerd Elm att det inte är vanligt att man svarar på en sådan fråga. Jag trodde i min enfald att det fanns åtminstone någon korrespondens mellan socialdemokraterna i utskottet å ena sidan och kanslihuset å andra sidan. Sedan ett par år tillbaka har man i kanslihuset ett utredningsförslag, men ingenting mera har hänt. Utskottet talar om en ”snar framtid”. Men, Ingegerd Elm, hur skall man tolka de orden? Ja, säger Ingegerd Elm, det är detsamma som att säga ”så snart de ekonomiska resurserna tillåter”. Med tanke på den prioritering som regeringen hittills gjort när det gäller just de handikappade är man naturligtvis rätt så desillusionerad. För ganska precis ett år sedan sade Ingegerd Elm i en debatt i samma ämne som dagens: Är det inte rimligt att låta regeringen få litet arbetsro? Vid det tillfället förelåg remissvaren sedan tre månader tillbaka. Nu har det gått 15 månader, och fortfarande har vi inte fått något förslag. Vi har inte ens fått besked om när ett förslag kan komma. Vidare anser Ingegerd Elm att det är litet oförskämt att vara kritisk mot regeringen. Det är något av ett prinsessan-på-ärten-resonemang. Jag vill upprepa att regeringen har sölat i den här frågan på ett sätt som inte är anständigt för en regering som gör anspråk på att göra insatser för de handikappade. De brister som finns har förstärkts. Då säger Ingegerd Elm: Ni kunde väl ha gjort någonting förut. Jag menar att vi skall handla nu när det finns färdiga förslag. A la bonne heure, låt dem bli justerade — det kan finnas anledning till det — men låt inte de handikappade vänta och få en allt sämre situation. Den justering som skedde i våras är enbart en anpassning till penningvärdesförsämringen. Fortfarande gäller att man inte kan ha ett heltidsarbete i lägsta löneklass och få del av bilstödet. Det vore väl ändå ganska rimligt. Jag vill upprepa att detta är angeläget och att det brådskar. Ingegerd Elm låter bollen rulla tillbaka till mig och säger: Gör någonting själv! Då får jag, herr talman, yrka bifall till motion 1589, där det krävs att regeringen med förtur presenterar förslag för riksdagen i denna fråga.

Herr talman! Som bilstödet fungerar i dag får den handikappade själv svara för alla tunga kostnader för innehav och drift av den egna bilen. Handikappade är som grupp betraktade låginkomsttagare, och handikappade har oftast på grund av sitt handikapp större utgifter än människor utan handikapp. Många handikappade försakar både mat, kläder och annat för att kunna hålla sig med en bil.

Färdtjänsten kan nämligen inte fylla samma behov som kan tillgodoses med en egen bil — man kan inte utnyttja färdtjänsten på samma sätt som man utnyttjar den egna bilen. Det är alltså oerhört viktigt för många handikappade att frågan om bilstöd får en lösning. Som det fungerar i dag är det verkligen inte tillfredsställande. Jag visade för en vecka sedan att om man tjänar över 50 000 kr. får man inte ett öre i bilbidrag. Man får bidrag om man tjänar 34 000 kr., men sedan trappas bidraget ner upp till en inkomst på 50 000 kr. Om man har ett låginkomstyrke tjänar man 50 000 kr. och är därmed inte berättigad till bilbidrag. Bilstödskommitténs förslag har en förtjänst: man utvidgar den grupp som kan få bilbidrag, dvs. man tar bort kravet på yrkesarbete eller studier. Men å andra sidan har man satt inkomstgränserna nästan ännu snävare än i dag, vilket kommer att medföra att den som yrkesarbetar inte kommer att ha möjlighet att få detta bilbidrag. Jag tycker det är beklagligt att regeringens företrädare här i dag inte vill ta upp en diskussion om hur bilbidraget fungerar och vilka lösningar man kan tänka sig i framtiden, utan bara hänvisar till ett regeringsförslag som skall komma och inte ens kan ge besked om när det skall komma.
Herr talman! Jag vill först vända mig till Gullan Lindblad, som avslutade med att säga: Ta nu chansen, socialdemokrater, och visa vad solidaritet innebär! Jag trodde att Gullan Lindblad var mer medveten om vad vårt arbete har inneburit. I talarstolen räknade jag alldeles nyss upp några av de åtgärder som har vidtagits efter det socialdemokratiska regeringstillträdet. Gullan Lindblad frågar om jag tror att HCK skulle ha tillstyrkt en försämring. HCK har emellertid inte yttrat sig i ärendet rörande handikappersättningens lägre nivå. Synpunkterna har framkommit under remissarbetet. Jag tror mig veta att såväl HCK som DHR skulle vilja diskutera förslaget litet närmare hellre än att enbart tillstyrka det. Elver Jonsson säger att den uppräkning av gränserna för bilstödet som vi har föreslagit enbart är en anpassning till penningvärdesförsämringen, och det är riktigt. Men tidigare gjordes inte ens det, och därför är detta förslag ändå en förbättring. Vidare säger Elver Jonsson att han i sin enfald trodde att det i november skulle offentliggöras i riksdagen vad budgetpropositionen kommer att innehålla. Jag har varit i riksdagen enbart sedan 1979, så jag kan inte säga om det har varit vanligt tidigare. Jag har emellertid fått uppfattningen att ett sådant offentliggörande inte brukar ske. Jag vill påpeka för Elver Jonsson, att för ungefär en och en halv timme sedan stod Björn Molin i talarstolen och sade följande till Sveriges finansminister: Vi skulle önska mer av nedskärningar i de offentliga utgifterna. Det var naturligtvis lämpligt att säga det vid det tillfället, men en och en halv timme senare är det fullt acceptabelt att ställa krav på ytterligare reformer. Margö Ingvardsson kritiserade bilstödskommitténs betänkande. Jag vill då påpeka att det rådde full enighet i bilstödskommittén, även om det sedan har kommit remissutlåtanden från handikapporganisationerna som säger någonting annat.
Herr talman! Ingegerd Elm och jag kan naturligtvis ta upp en mer allsidig debatt om den s.k. välfärdspolitiken, men nu diskuterar vi en specifik fråga, nämligen hur vi skall förbättra stödet till de handikappade. Jag noterar att socialdemokraterna i utskottet inte ställer upp. Ni kryper bakom en utredning, som egentligen inte är någon utredning utan fastmer en allsidig kartläggning som skall utföras genom statens handikappråds försorg. Det är gott och väl, men det är inte ens sagt att denna kartläggning utmynnar i något förslag. Hur som helst brukar utredningar ta tid, och det här är en viktig och brådskande angelägenhet. Frågan om eventuellt ytterligare nivåer inom handikappersättningen har tidigare diskuterats, och jag vet att de handikappade och även representanter för deras organisationer har uttalat att detta skulle vara en framkomlig väg. De vet att detta kommer att förbättra möjligheterna för stora handikappgrupper att verkligen få det stöd, som de behöver. De tillhör de människor som har det svårast i samhället.
Herr talman! Ingegerd Elm undrade om det var vanligt att riksdagsmän ett par månader i förväg anmälde budgetpropositionens innehåll. Nej, det är naturligtvis inte så vanligt att göra det. Men nu är det inte fråga om en vanlig utan om en högst ovanlig situation. I två och ett halvt år har det i kanslihuset legat en uppmaning: Kom med ett förslag till förenklat och förbättrat bilstöd! I två år har vår socialminister Sten Andersson haft detta förslag. I 15 månader har han haft remissinstansernas synpunkter. Fortfarande har regeringen inte gjort någonting. Nog är situationen ovanlig. Ingegerd Elm sade att en partikamrat till mig för någon timme sedan talade om att vi behöver spara. Det är naturligtvis det som är poängen, att kunna göra någonting bl.a. för de handikappade genom att spara på en del offentliga utgifter. Det är just de handikappade som åtminstone vi i folkpartiet vill prioritera. Därför gäller det att göra båda sakerna. Det beslut som Ingegerd Elm var med om att fatta för bara några minuter sedan innebär att bensinskatten ökar med bortemot 40 90. Det är klart att det också kommer att drabba de handikappade. Men det gavs ingen särskild kompensation för det. Det enda besked de handikappade fått är att de inom en snar framtid kan vänta sig ett förslag. Men när det förslaget kommer kan inte socialdemokraterna ge det minsta besked om. Därför måste riksdagen ånyo upprepa sin maning till regeringen: Utforma med förtur ett förslag och kom till riksdagen så att vi kan ta beslut i denna angelägna fråga! Förundras inte över att vi som har arbetat några år med denna fråga börjar bli otåliga. Det får faktiskt socialdemokraterna tåla att höra. Frågan är för angelägen för att vi skall kunna lägga ner vår talan. Upplysningen om att detta förslag kommer när ekonomin tillåter är naturligtvis ett mycket passivt och defensivt besked. Även om man godtar det beskedet från Ingegerd Elm vill jag säga att ett bra bilstöd till handikappade också är samhällsekonomiskt positivt. Det är inte bara utgifter, det är också intäkter då man slipper andra utgifter. Det handlar ytterst om att prioritera de grupper som har det besvärligt. Handikappade behöver ett bra bilstöd.
Herr talman! Om bilstödsutredningen har lagt fram ett enigt förslag eller ej kanske är mindre intressant i just den här frågan. Däremot vore det utomordentligt intressant att höra vad regeringens företrädare anser om det förslag som bilstödskommittén har lagt fram och vad de anser om vpk:s förslag. Vi menar att bilstödskommitténs förslag är dåligt på många punkter. Vi har lagt fram ett alternativt förslag. Vid beräkningarna av kostnaderna för det förslaget har vi utgått från samma grupp som bilstödskommittén anger, innebärande att det skulle bli ungefär 14 900 personer som är berättigade till bilstöd. Därefter har vi gjort våra beräkningar och har med vårt förslag kommit fram till ungefär samma summa som bilstödskommittén. Det vore alltså intressant att höra vad socialdemokraterna tycker om dessa olika saker. Det hade också varit intressant att i dag få föra en principiell diskussion om huruvida man skall se bilen som ett tekniskt hjälpmedel eller inte. Men socialdemokraterna vill inte ta upp den diskussionen, utan de hänvisar bara till ett förslag som skall komma. Men när förslaget skall komma kan socialdemokraterna inte heller ge något besked om. Det är en fråga som det också hade varit av stort intresse att få svar på här i dag.
Herr talman! Jag vill först säga till Margé Ingvardsson att det är fel att vi inte vill ha en diskussion; men det är lämpligare att diskutera frågan när vi har en proposition att ta ställning till. Jag tycker inte att det finns någon anledning att föregripa den behandling av ärendet som pågår och där alla de åsikter som kommit fram genom såväl betänkanderemissen som den remiss utskottet nu har tagit in finns med. Elver Jonsson påstår att jag är passiv när jag uttalar att vi måste ta hänsyn till den ekonomiska ställningen i landet när vi genomför reformer. Det är möjligt att Elver Jonsson tycker att det är passivt att ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Jag tycker nog snarare att det är ganska bra att se till att vi har en ekonomisk politik i vårt land som ger oss möjligheter att fortsätta reformarbetet. Jag inledde mitt anförande med att tala om det fortsatta reformarbetet på handikappområdet. Jag är klart medveten om att det pågår ett fortsatt arbete. Jag tycker att denna kartläggning är värdefull. Det är värdefullt att ha en fast grund att stå på, Gullan Lindblad, och det brukar moderaterna ofta förespråka. Jag tycker därför att Gullan Lindblad är litet inkonsekvent i dag. Jag slutar alltså med att säga att jag tycker att det är värdefullt att vi har en fast ekonomisk politik i Sverige, så att vi har en grund att stå på när vi fortsätter vårt reformarbete.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1984/85:2 behandlas bl.a. motion 1200, yrkande 1, av Maj-Lis Landberg och mig. Vi motionärer anser att handikappersättning bör utgå till de kroniskt psoriasissjuka på grund av de höga kostnaderna för bl.a. inköp av ljusanläggning. Handikappinstitutet har rekommenderat landstingen att inköpa UVB lampor som hjälpmedel för handikappade vid diagnosen psoriasis vulgaris, då hudsjukdomen är så omfattande att den utgör ett påtagligt problem. I praktiken innebär det att patienten kan få låna lampan under exempelvis en tvåmånadersperiod. Dessutom är detta en rekommendation till de suveräna landstingen. Men man vet redan nu, att det finns landsting som inte köper in dessa lampor. Därför blir det olika behandling av psoriatikerna beroende på vilket landsting de tillhör, och det är inte rättvist mot denna grupp. Vi motionärer föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande åtgärder för att de psoriasissjukas kostnader i samband med sjukdomen skall minskas. Herr talman! Jag kommer därför att rösta på reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 3 behandlar ett stort antal motioner i rehabiliteringsfrågor. Vi moderater har liksom tidigare år motionerat om en komplettering av socialtjänstlagen, som skulle ge möjligheter för socialnämnd eller anhöriga att förvalta missbrukares socialförsäkringsmedel liksom fallet var innan riksdagen vid 1981/82 års riksmöte antog den nya lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. De ändringar av lagen om allmän försäkring som genomfördes gav visserligen försäkringskassan rätt att betala ut pensionsförmåner till annan än pensionstagare, om denne är ur stånd att själv ha hand om pensionen. Detta är dock en väsentlig skillnad jämfört med tidigare, då nykterhetsnämnd, socialnämnd eller styrelse för vårdanstalt kunde göra en ansökan härom. Försäkringskassan har naturligtvis inte alls den personkännedom i dessa missbruksärenden som en social myndighet eller institution har. Genom kontakter med min egen försäkringskassa i Värmlands län vet jag att det numera rör sig om ett ytterst litet fåtal ärenden där man kan innehålla pensionsmedel. Kassans personal uttrycker också förhoppningen att det blir en lagändring och tillbakagång till tidigare system. Ur rehabiliterande synpunkt anser vi att lagändringen var olycklig. Har man arbetat i praktisk socialvård har man alldeles klart för sig att det var ett bra system när socialförvaltningen kunde så att säga portionera ut medel för det personliga uppehället under någon dag eller någon vecka. Med nuvarande system kan alkoholeller narkotikamissbrukare få ett avsevärt belopp på en gång, t.ex. pensionsmedel för en månad, och det händer tyvärr inte sällan att de använder dessa pengar till att köpa alkohol eller narkotika för. Utskottet har tidigare avstyrkt våra motioner, och majoriteten har då hänvisat till att ändringen när det gällde utbetalning av socialförsäkringsförmåner baserades på ett enhälligt förslag från socialberedningen. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till att socialberedningen har gjort en genomgång av missbruksvården och att resultatet av detta arbete väntas föreligga inom kort. Vi moderater anser att en lagändring bör komma till stånd nu och att detta bör ges regeringen till känna. Därmed tillgodoses även förslagen i motion 398. Herr talman! Jag yrkar således bifall till den moderata reservationen nr 1. Jag vill också beröra ytterligare ett par motioner samt rehabiliteringsfrågor i ett något vidare begrepp. Bland de aktuella motionerna finns en av Görel Bohlin och mig, där vi föreslår ändring i lagen om allmän försäkring så att ersättning för resor till och från arbetet kan utges som ett alternativ till sjukpenning. En snarlik motion föreligger också från folkpartiledamöter, och liknande motioner har även tidigare behandlats i utskottet. Vi motionärer anser att det ur rehabiliteringssynpunkt borde vara värdefullt, om försäkringskassan kunde ges möjlighet att bevilja ersättning för kostnader för resa till och från arbetet i stället för att som nu betala ut sjukpenning. En person som har skadat de nedre extremiteterna kunde exempelvis mycket väl sköta sitt arbete i stället för att gå helt sjukskriven i hemmet, om han eller hon fick reseersättning. Vederbörande skulle då slippa vara borta från arbetet och vissa besparingar — kanske inte så obetydliga — kunde göras inom sjukförsäkringen. Utskottet har f. n. inte velat biträda våra förslag, då de anses medföra en ganska genomgripande förändring av regelsystemet. Utskottet hänvisar emellertid till den av socialministern aviserade översynen av sjukförsäkringen, som avser att ge denna en mera aktiv roll i rehabiliteringsarbetet. Den utredningen borde ha tillkommit för länge sedan. Vi förutsätter nu att dessa motioner liksom flera av de övriga motioner som berörs i betänkandet kan bli föremål för denna angelägna översyn. När det gäller den kommande rehabiliteringsutredningen är det många viktiga frågor som där bör upptas till behandling. Frågan om rehabilitering av handikappade rör en bland de mest angelägna åtgärderna på det sociala området. Det handlar främst om att ge människor, ofta unga människor, en tillvaro med aktivitet och innehåll i stället för passivisering och förtidspensionering. Frågan har emellertid också en ekonomisk sida. Att förtidspensionera en 16-åring i dag torde kosta samhället ca 3 milj.kr. Allt talar således för en aktiv rehabilitering. Jag vill erinra om att vi moderater i en partimotion, 1981/82:2038, begärde ett förslag till handlingsoch åtgärdsprogram, där försäkringskassorna skulle ges en ledande roll i rehabiliteringsarbetet. Vi menade att försäkringskassorna, som administrerar och betalar ut medel från den allmänna försäkringen och som redan i dag har ett rehabiliterande ansvar, borde få ett utökat sådant ansvar och ges en mera aktiv, samordnande roll i rehabiliteringsarbetet. Varje sjukskriven bör enligt vår mening ha en kontaktperson vid försäkringskassan som håller i ärendet och ser till, att vårdkedjan inte bryts och att en aktiv rehabilitering verkligen sker — allt i akt och mening att nedbringa antalet förtidspensionärer till ungefär hälften på ca 10 års sikt. Tyvärr bifölls inte vår motion, men nu har det gått några år, och socialministern tycks ha anammat våra förslag. Åtminstone sade han så när vi nyligen träffades vid en handikappdebatt i Jönköping. I den kommande rehabiliteringsutredningen bör även frågor rörande en mera flexibel sjukskrivning tas upp till prövning. Detsamma gäller sjukdomsbegreppet, som flera gånger har diskuterats i denna kammare och som sannerligen inte är något entydigt begrepp. Bl. a. har frågan om sjukskrivning vid abort, sterilisering och kejsarsnitt varit uppe till diskussion liksom frågan om rätt till sjukpenning vid graviditet. Men andra gränsdragningsfrågor finns. Det måste sägas att försäkringskassorna hittills tyvärr har gjort en ganska stelbent bedömning i dessa ärenden, även om en viss uppmjukning skett de senaste åren. Frågan om en rehabiliteringslön i stället för sjukbidrag eller förtidspension bör också prövas i den kommande utredningen. Socialförsäkringsutskottet ansåg i sitt betänkande 1980/81:18 att en snar översyn borde ske av sjukdomsbegreppet, och detta gavs regeringen till känna. Sjukpenningkommittén ansåg i sitt betänkande SOU 1983:48 att en förbättrad möjlighet till en snabbare rehabilitering borde åstadkommas och att en översyn av sjukdomsbegreppet borde göras. Kommittén ville, och här citerar jag ur betänkandet, ”framhålla det angelägna i att dessa frågor får en snar lösning och —-- allmänt uttalat sitt stöd för den mera flexibla tillämpning av begreppet nedsättning av arbetsförmågan som tolkas in i den nuvarande rättsutvecklingen”. Med det sagda vill jag, herr talman, understryka att det verkligen är på tiden att en rehabiliteringsutredning kommer till stånd, och att den bör bli vägledande för den allmänna socialförsäkringens framtida utformning. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! I det betänkande rörande rehabiliteringsfrågor som nu behandlas finns elva motioner som berör flera olika verksamhetsområden i det svenska samhällslivet. De omfattar krav på förändringar i lagar och regelsystem som — enligt vad man anser — inte ger alla människor delaktighet av samhällsstödet. Andra motionskrav vill tillgodose förbättringar för att påskynda rehabilitering och återgång till arbetslivet. Nu är ju arbetsgången sådan i utskottsarbetet att man inte annat än undantagsvis föregriper beslut, om det föreligger utredningsbetänkanden som remissbehandlas eller som bereds i regeringskansliet. I de flesta fallen nöjer man sig med att artigt avstyrka motioner under hänvisning till att de behandlas i någon utredning. När det gäller den motion jag tänker yrka bifall till och reservation 2 i betänkandet är förhållandet nästan sådant, att det hela skulle ha kunnat passera utan reservation. Men jag skall närmare förklara varför vi centerpartister tycker det är viktigt att uttala vårt stöd för motionen. Vård av anhöriga ingår som en alltmera viktig del i den vårdstruktur som är under uppbyggnad. Den insats som anhöriga kan göra är oftast den viktigaste medmänskliga länken i vårdkedjan. Att den dessutom är billig ur ekonomisk synpunkt borde vara ytterligare ett incitament för att utveckla dessa vårdformer. Jag är dock inte så blåögd att jag tror att man via anhörigvård kan avlasta sjukvårdshuvudmännen deras huvudansvar för vårdinnehållet. Lämpliga hjälpmedel och lämplig utrustning samt stödjande utbildning måste ställas till förfogande i den utsträckning detta behövs. Att avlastning kan ske genom kortare eller längre tids vistelse för rehabilitering på vårdcentral eller sjukhus för den vårdade patienten är också viktigt. Utmärkta exempel på väl fungerande vård av detta slag finns bl.a. i Hudiksvall och i Klockargården på Öland. Vid andra tillfällen då det behövs vård — det kan handla om barn med cancer eller om andra mera akuta livshotande sjukdomstillstånd hos nära anhöriga — finns det en strävan inom sjukvården att ge denna terminalvård i hemmet. Här krävs helt naturligt att anhöriga kan göra en insats och har ekonomiska möjligheter att ta detta vårdansvar. Möjlighet till tjänstledighet och någon form av ersättning för inkomstbortfall skulle lösa detta problem. I det förslag som lämnats av anhörigkommittén och som nu behandlas i regeringskansliet saknas dock stöd från majoriteten för en sådan reform, och utsikterna är väl synnerligen små att den föreslagna reformen skall kunna bli verklighet. I utredningen reserverade sig centerpartiets representant till förmån för ett förslag som liknar det som lagts fram av Kersti Johansson och Ulla Ekelund i motion 539. Till följd av detta ansåg vi centerpartister i socialförsäkringsutskottet att vi borde reservera oss för att tydligt visa var vi står i detta ärende. Det finns naturligtvis många skäl utöver dem jag redovisat som stärker oss i vår uppfattning rörande betydelsen av att vi öppnar möjligheten till ersättningsberättigade vårdinsatser av anhöriga.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

Herr talman! I vårt land är det en vedertagen princip att arbete ger inkomst. Den som av olika skäl inte vill arbeta får också ta konsekvensen att leva på en betydligt lägre inkomst. Undantaget från denna allmänna princip är de människor som av olika skäl inte kan arbeta, exemelvis på grund av sjukdom, handikapp och ålder. Men den som inte kan få arbete eller som inte kan söka arbete på grund av brist på barnomsorg får en ekonomisk situation som liknar den som man skulle ha fått om man vägrade att arbeta. Det finns många tillfällen då vårt socialförsäkringssystem inte täcker inkomstbortfallet. Då återstår bara socialhjälpen — och därmed alltså en situation som i mycket liknar den man får om man vägrar att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen har också stora brister. Utförsäkringen medför att den inte ger någon längre trygghet. I det arbetsmarknadsläge vi har i dag är det få ungdomar och nytillträdande kvinnor som har kunnat kvalificera sig för KAS. Sjukförsäkringen ger heller ingen fullständig trygghet vid sjukdom. Om man på grund av skada eller sjukdom inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete men bedöms arbetsför inom ett annat område utgår inte sjukpenning eller sjukbidrag, oavsett om situationen på arbetsmarknaden medför att det inte finns några andra arbeten. Så länge dessa och andra brister finns i försäkringssystemet kommer fler människor än i dag att hänvisas till att leva på socialbidrag. Bristerna i socialförsäkringssystemet stjälper över problemen på socialtjänsten. I vpk är vi medvetna om att socialpolitiska reformer endast mildrar effekterna av rådande ekonomiska politik. Men samtidigt inser vi att det är helt nödvändigt att förbättra levnadsförhållandena för stora grupper i samhället. Annars riskerar vi att klassklyftorna och den sociala utslagningen ökar ännu snabbare än hittills. Givetvis kan vi plussa på litet här och där inom systemet där de största bristerna finns. Men systemet är redan i dag mycket svårt att överblicka för den enskilde, och byråkratin är ganska omfattande när det gäller socialförsäkringssystemet. Det är därför bättre om vi får ett enhetligt socialförsäkringssystem, finansierat över statsbudgeten, som ger oss en grundgaranti vid alla former av inkomstbortfall. Ett sådant system minskar byråkratin och socialhjälpsbehoven, och det har ytterligare en stor fördel: det minskar förödmjukelserna för många i samhället. Utskottet avstyrker vårt förslag om en allmän socialförsäkring med motiveringen att riksdagen vid behandlingen av betänkande SFU 1982/83:14 fastlagt en målsättning för en allmän socialförsäkring. Efter att ha tagit del av detta betänkande står det klart att den då av riksdagen fastlagda målsättning en inte helt överensstämmer med vpk:s målsättning. I betänkandet fastslås att det inte är aktuellt med ett generellt system där människorna garanteras en viss minimitrygghet. Utredningsarbetet som föregått propositionen har visat det orealistiska i denna tanke, heter det i det utskottsbetänkandet. Utredningsarbetet som åsyftas måste vara socialpolitiska samordningsutredningen som lade fram sitt förslag i januari 1980. Om detta är riktigt bygger antagandena på förhållanden som rådde under 1970-talet. Därefter har som bekant en del förändrats. Antalet sysselsatta har minskat med ca 6 000 personer från 1980 till 1983. Under samma period ökade den öppna arbetslösheten med 67 000 personer, varav 19 000 ungdomar under 25 år. Antalet personer som var föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade med 40 000. Den faktiska arbetslösheten ökade med över 100 000. Arbetslöshetens längd ökade också kraftigt efter 1980, från i genomsnitt 16 till 21 veckor. Varje år har tiotusentals människor blivit utförsäkrade ur arbetslöshetsförsäkringen och mist rätten till arbetslöshetsersättning. Under 1980-talet har hittills årligen över en halv miljon människor beviljats socialbidrag för att klara sin ekonomi. Antalet personer som ansett sig behöva och som ansökt om stöd är långt fler. Om de sociala myndigheterna följt exempelvis konsumentverkets normer för existensminimum, skulle säkert dubbelt så många ha fått socialbidrag. Vi hävdar, herr talman, att vårt förslag i denna motion inte är tillgodosett genom tidigare utredningar, eftersom vi menar att situationen i landet har förändrats under 1980-talet. Man kan inte bygga ett avslag på utredningar som gjordes på 1970-talet, då det rådde ett annat förhållande i landet. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 4. I motion 774 av Bengt Lindqvist begärs en översyn av reglerna för sjukpenning och förtidspension. Motionären efterlyser en ytterligare nivå, vilket skulle ge en positiv effekt inte minst ur rehabiliteringssynpunkt. Enligt utskottets mening kan denna fråga rymmas inom den av socialministern aviserade rehabiliteringsutredningen, och därför anses inte någon åtgärd från riksdagen behövlig. Jag har nu lärt mig att det finns vissa nyanser i utskottens skrivningar. Det är inte alltid så lätt att upptäcka detta, men jag tror, att när utskottet skriver att man förutsätter att något skall ingå i en kommande utredning, är det en skrivning som förpliktigar till något. I detta fall, när det gäller Bengt Lindqvists motion, skriver utskottet att denna fråga enligt utskottets mening kan rymmas inom den av socialministern aviserade rehabiliteringsutredningen. Det tycker jag är en skrivning som är till intet förpliktande. Vi tycker alltså att det är alldeles för vagt formulerat och föreslår därför att motionärens krav får utformningen av ett direktiv till den kommande rehabiliteringsutredningen, såsom vi uttryckt i reservation 3, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Jag har tillsammans med Kenth Skårvik i motion 1201 föreslagit att sjukpenning skall kunna bytas ut mot resebidrag för personer som drabbas av olycksfall. Det gäller personer som om de nyttjar exempelvis taxi kan fullgöra sitt arbete trots skadan. Det kan gälla en person som är sjukskriven på grund av t.ex. en skadad fot och därför inte själv kan ta sig till sitt arbete. För den olycksdrabbade, för samhället och för arbetsgivaren är det en vinst om den olycksfallsdrabbade kan vara kvar på sitt arbete. Många gånger kan det vara psykiskt påfrestande att sitta hemma och vara sjukskriven när man vet att man i och för sig trots skadan kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Den läkare som är ansvarig för sjukskrivningen borde ges möjlighet att bedöma om sjukpenning skall utgå, eller om det är lämpligare att personen i stället får nyttja färdtjänst eller taxi. Jag är medveten om att detta synsätt medför ändringar i gällande regler. Utskottet har sett positivt på motionsyrkandet, och det är tillfredsställande. Man hänvisar till att frågan kommer att behandlas i en av socialministern aviserad översyn av rehabiliteringsreglerna. Jag har begärt ordet för att uttrycka förhoppningen att denna översyn kommer till stånd snarast och för att ytterligare understryka angelägenheten av att det verkligen händer någonting. Förändringar enligt motionsförslaget kan innebära besparingar, och ett genomförande skulle ha stor betydelse såväl för den som drabbas av olycksfallet som för arbetsgivaren. Jag har förutom vad jag nu har anfört ingen erinran mot ställningstagandet i utskottets hemställan. Herr talman! Jag konstaterar till slut att beredningstiden kan bli lång. Vi hörde det vid diskussionen om föregående betänkande. Dessa frågor bör behandlas med förtur.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet behandlar i betänkande 3 ett antal motioner som rör rehabiliteringsområdet. Utskottet nämner att socialministern i budgetpropositionen förutskickat, att en utredning skall tillsättas för att se över vissa grundläggande regler inom sjukförsäkringen i syfte att ge försäkringen en mer aktiv roll i både det sjukdomsförebyggande och det rehabiliterande arbetet. Därvid skall även vissa resursfrågor avseende rehabiliteringsinsatserna ses över. En bättre samordning måste komma till stånd mellan de olika myndigheter som har ansvar för rehabiliteringen. Utredningen bör vid utarbetandet av förslaget beakta detta. Enligt regeringens mening skall rehabiliteringsfrågorna nu ägnas stor uppmärksamhet. Inom socialdepartementet håller man just på med att utforma direktiv för utredningsarbetet, som därmed kan sätta i gång ganska snart. Bengt Lindqvists motion 774, vari han begär en ändring av reglerna för att möjliggöra ytterligare en ersättningsnivå för sjukpenning och förtidspension, berör detta område. Enligt utskottets mening — vilket också sägs i betänkan det — ryms Bengt Lindqvists motion inom ramen för den aviserade rehabiliteringsutredningen. Jag vill också till Margé Ingvardsson säga att hon kan räkna med att Bengt Lindqvists motion kommer att behandlas av denna utredning. Vi finner det därför onödigt att riksdagen i enlighet med vpk:s reservation 3 ger särskilda riktlinjer i den frågan. Gullan Lindblad säger att denna utredning borde ha kommit till stånd för länge sedan. Det tycker jag också. Den borde ha tillsatts under 1970-talet, men då var det inte aktuellt med en utredning. Nu har socialministern tagit det här initiativet. Det tycker jag är värdefullt, för detta är naturligtvis en ytterst angelägen fråga för många försäkrade. Beträffande avsnittet om ledighet och ersättning för vård av anhörig har detta spörsmål utretts av anhörigvårdskommittén, som framlade ett slutbetänkande i fjol. I detta föreslås en rätt till ledighet från arbetet för vård av anhörig i vissa fall. Av samhällsekonomiska skäl har kommittén inte ansett att det finns förutsättningar att nu föreslå någon rätt till ersättning från socialförsäkringen. Kommitténs förslag har remissbehandlats och är i vanlig ordning föremål för beredning inom socialdepartementet. Utskottet menar att denna beredning bör avvaktas innan man går vidare. Centerns ledamöter i utskottet tycker däremot att regeringen bör komplettera kommitténs förslag om rätt till ledighet med förslag om rätt till ersättning. Man menar tydligen inom centerpartiet att det nu finns ekonomiska förutsättningar för staten att skapa denna möjlighet. I och för sig kan det finnas skäl för att ersättning under kortare vårdperioder skulle kunna utgå från den allmänna försäkringen, men vi tycker inte att det ekonomiska läget ännu tillåter att man fattar ett beslut om en sådan utvidgning av socialförsäkringen. Därför avvisar en mycket bred utskottsmajoritet centerns krav på denna punkt. Moderaterna har lämnat en reservation. I övrigt har de anslutit sig till utskottets betänkande. Moderaternas reservation berör förvaltning av missbrukares socialförsäkringsförmåner. Som Gullan Lindblad väl vet ingår denna fråga i socialberedningens arbete. Man har där att göra en genomgång av missbruksvården i landet och därmed också se på förmånerna. Enligt vad som meddelades vid utskottsbehandlingen kommer resultatet av beredningens arbete att presenteras inom kort. Utskottet, bortsett från moderaterna, vidhåller sin inställning att resultatet av detta arbete bör avvaktas innan man går vidare. Det är den ordning som vi har och som moderaterna bör respektera. Man är alltså i slutskedet av utredningsarbetet. Då tycker jag att det är onödigt att lämna en sådan här reservation. Man får naturligtvis avvakta utredningen och se vad den kommer med för förslag och sedan avvakta beredningen. Det är, som sagt, den ordning som vi har och som jag tycker bör respekteras. Till sist några ord om Margö Ingvardssons reservation 4 om att regeringen bör låta utreda förutsättningarna för införandet av en allmän socialförsäkring, finansierad över statsbudgeten. Det här skulle, som många förstår, bli en oerhört kostsam reform, om den genomfördes. Jag vill påminna om att riksdagen tidigare behandlat denna fråga med anledning av en proposition om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet. Vi sade vid det tillfället att det är oerhört viktigt med en bättre samordning mellan olika förmåner. Det är naturligtvis riktigt. Man ansåg också att det kommande arbetet bör syfta till ett successivt genomförande av en allmän socialförsäkring. Riksdagen har alltså fattat ett principbeslut om en allmän socialförsäkring. Vi får naturligtvis arbeta i den riktningen. Beslutet fattades med en mycket stor majoritet. Om jag inte minns fel ställde sig också vpk bakom principbeslutet om att arbeta för en allmän socialförsäkring. Som jag sade tidigare är det en kostsam reform och får naturligtvis genomföras efter hand och när de ekonomiska möjligheterna tillåter det. Vi tycker att det är tämligen onödigt att på nytt sätta i gång med en utredning. Riksdagen har fattat ett principbeslut. Det kan tänkas att vpk har en något avvikande mening och vill ha en annan modell. Men en bred majoritet har tagit detta principbeslut, och vi arbetar i den riktningen. Jag är övertygad om att det blir bra när vi kommer till slutet. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 3.
Jag får meddela att anslag nu uppsatts om detta plenums fortsättning kl. 19.30 i dag efter sedvanligt middagsuppehåll.
Herr talman! Resultatet av socialberedningens arbete presenteras inom kort, säger Börje Nilsson. Ja, det är tur för er i utskottsmajoriteten att ni alltid har någon utredning att krypa bakom. Vi har återkommit med vår motion och vår reservation under ett antal år, och vi väntar faktiskt på att det skall bli något resultat. Börje Nilsson tycker att det är onödigt att avge en reservation. Vi tycker att detta är en viktig fråga. Det händer ju ingenting, och åren går. Under tiden är det många missbrukare som tyvärr inte kan handha egna pensionsmedel eller andra socialförsäkringsmedel utan i stället använder dem till fortsatt missbruk. Vi vill att något skall hända omgående, och jag hoppas att socialberedningens arbete leder till något positivt på denna punkt. Men tyvärr misströstar jag, Börje Nilsson.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Börje Nilsson säger att detta är föremål för beredning i regeringskansliet. Jag tror att vi behöver skicka med en lapp också dit när det gäller betydelsen av att man ser över behovet av anhörigvård. Samhällsekonomiskt är det totalt sett lönsamt att låta människor i livets slutskede vårdas i hemmiljö, om man ser till de stora kostnader som sjukhusvården för med sig. Därför borde det på sikt vara en samhällsekonomisk besparing att se till att det skapas ytterligare möjligheter för människor att vårda anhöriga i hemmiljö. Att det sedan i många fall är ett betydligt humanare och värdigare sätt att vårdas gör att kravet ytterligare kan understrykas. Jag tror att det är alldeles riktigt, som vi säger i vår reservation, att detta bör tas med vid bedömningen. Detta är skälet till att vi har reserverat oss i denna fråga.
Herr talman! Från vpk:s sida begär vi inte att vi omedelbart skall få en allmän socialförsäkring införd. Vi begär en utredning om förutsättningarna för införande av en sådan allmän socialförsäkring. Vi menar att de utredningar som gjordes på 1970-talet inte är till fyllest, eftersom det har hänt så mycket sedan dess. Bl. a. pekar jag på hur arbetslösheten har ökat, hur människor har blivit utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen, antalet socialhjälpstagare ökar, osv. Det råder helt andra förhållanden i samhället i dag än det gjorde på 1970-talet. Om detta skulle medföra så stora kostnader är väl svårt att säga när vi inte har fått se någon utredning som visar vilka kostnader samhället har i dag för arbetslösheten vilka ger utslag när det gäller socialhjälp, osv. Det är därför mycket svårt att föra en debatt om vad de faktiska kostnaderna för vårt förslag skulle bli. I vår reservation begär vi endast en utredning som skulle belysa förutsättningarna för en allmän socialförsäkring. Börje Nilsson slutade med att uttala en from förhoppning om att det skulle bli bra i slutet. Det låter ju mycket trevligt och vänligt. Men tyvärr, herr talman, kan jag inte hysa samma förhoppningar som Börje Nilsson när det gäller regeringens vilja att ta itu med den här frågan. Därför kvarstår mitt yrkande om bifall till reservation 4 i detta betänkande.
Herr talman! I betänkandet redovisas inte några större meningsskiljaktigheter mellan utskottets majoritet och reservanterna. Jag kan inte finna att man tar upp något nytt i reservationerna. Det är antingen så att de frågor som berörs i reservationerna behandlas i pågående utredningar eller också — det gäller t.ex. rehabiliteringen — kommer en utredning att tillsättas. Naturligtvis är dessa frågor mycket svåra. Att det tar sin tid att ta ställning till dem måste därför respekteras. Men jag kan, som sagt, inte finna att det råder några större skillnader, och jag tycker därför att en del av reservationerna är tämligen onödiga. Man borde ha kunnat ansluta sig till utskottets skrivning. Något annorlunda förhåller det sig med reservation 2 från centerpartiet, där man föreslår ersättning via socialförsäkringen för vård av anhörig. Stödformer för detta saknas emellertid inte i dag. Det finns t.ex. vårdbidrag till föräldrar för vård av handikappat barn, handikappersättning och hemsjukvårdsbidrag via landstinget. Jag är medveten om att det när det gäller anhörigvården behövs en komplettering med bidrag via socialförsäkringen, men detta får ske när samhällsekonomin har förbättrats ytterligare. Det beteende som visats här under eftermiddagen är litet märkligt. Ledande centerpartister och även andra har kritiserat regeringspartiet för att inte spara tillräckligt och för att inte minska budgetunderskottet ytterligare. Men samtidigt framförs krav på mycket kraftiga utgiftsökningar. Jag tycker inte att detta vittnar om något större ansvar i det politiska handlandet. Frågan om anhörigvården är som sagt mycket viktig, men det är också viktigt för hela välfärden i samhället att vi har en trygg ekonomi, eftersom en sådan är förutsättningen för att vi skall kunna arbeta vidare. Beträffande Margö Ingvardssons krav på en utredning om en allmän socialförsäkring vill jag hänvisa till att riksdagen här har fattat ett principbeslut. Det innebär ett omfattande arbete, där man måste undersöka olika områden. Detta kommer naturligtvis att ske, och jag tror därför att det är onödigt att tillsätta ytterligare en utredning. Riksdagen har lagt fast vilken kurs vi skall hålla, och vi måste arbeta efter denna och genomföra en allmän socialförsäkring i den takt ekonomin tillåter.
Herr talman! Jag känner till de stödåtgärder som finns att tillgå när det gäller anhörigvården, men nackdelen med dem är att de innebär långa handläggningstider och att de är reserverade för bestämda vårduppgifter. Vad vi efterlyser är möjligheter till stöd då anhöriga drabbas av akuta sjukdomstillstånd av allvarlig karaktär, så att dessa kan få vård i hemmet. Det finns möjlighet att omfördela. Vi har enormt stora anslag till sjukförsäkringssystemet, och anhörigvården skulle enligt beräkningarna kosta ca 30 miljoner per år. Genom omfördelningar borde man kunna skapa utrymme för det stöd vi efterlyser. Jag hoppas att ansträngningar görs i den riktningen.